Herr talman! Bara helt kort! Jag har aldrig i full utsträckning anslutit mig till de synpunkter som framförts i skogspolitiska utredningen. Jag anser att man inom skogsbruket inte kan motverka och komma ifrån den pågående rationaliseringen och mekaniseringen. En sådan behövs för att skapa ett tryggare, säkrare och mindre riskfyllt arbete för de inom skogsbruket ans ällda. Inte minst från fackligt håll anser man det vara angeläget. Det måste för sysselsättningen vara bättre att transportera förädlade produkter från området än oförädlade råvaror.

Herr talman! Herr Ernulf har frågat mig om någon representant för tullverkets brottsbekämpande verksamhet kommer att ingå i det centrala rådet för samordning av samhällets insatser mot brott. Frågan om inrättandet av ett centralt råd för samordning av samhällets insatser mot brott bereds för närvarande inom justitiedepartementet. Jag är för dagen inte beredd att presentera rådets organisation m.m. i detalj. Jag vill emellertid erinra om att utredningsmannen har föreslagit att en företrädare för tullverket skall ingå som kontaktman i en till rådet knuten samrådsgrupp.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde frågan var att det i tidigare sammanhang har nämnts ett stort antal myndigheter som borde representeras i rådet eller i arbetsgruppen i anslutning till rådet. Därvid nämndes inte tullverket. Tullen gör en viktig insats i brottsbekämpande syfte i vårt land. Som ett exempel kan jag nämna att tullen varje år beslagtar lika mycket narkotika som polisen gör. Som justitieministern framhåller i sitt svar har den särskilde utredningsmannen, som har utrett frågan om rådets organisation, i sitt nu avlämnade betänkande föreslagit att tullverket skall få en företrädare som kontaktman i en till rådet knuten samrådsgrupp. Jag ser det som en positiv faktor och vill bara uttrycka förhoppningen att utredningsmannens förslag på den punkten skall godtas när regeringen beslutar om rådets organisation.
Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig, om jag är beredd att föreslå sådana förändringar i innehåll och organisation av ämnena matematik och svenska på gymnasieskolans tvååriga yrkeslinjer, att undervisningen bättre anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Skolöverstyrelsen har i det nyligen utgivna underlaget för debatt om utvecklingsprogram för skolan bl.a. konstaterat, att erfarenheterna av införandet av allmänna ämnen i de utpräglat yrkesutbildande linjerna tillhör de frågor som måste följas. Enligt debattunderlaget krävs ett intensivt metodiskt utvecklingsarbete. Enligt min mening är det för tidigt att, innan någon elev gått igenom den nya utbildningen och innan skolöverstyrelsen alltså hunnit utvärdera resultaten, uttala sig om förändringar i utbildningens uppläggning.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Gymnasieskolan har egentligen tre mål — yrkesförberedelse, studieförberedelse och personlighetsutveckling. Vi står alla bakom dessa målsättningar. Vi vet också att en av de grundläggande principerna för gymnasieskolan var att inte någon studieväg skulle vara en återvändsgränd, utan alla studievägar skulle vara öppna för vidare studier. Men ibland kommer den här principen om att skolan skall vara öppen för vidare studier i konflikt med principen om att skolan skall ge en ordentlig yrkesförberedelse. Dessa svårigheter har vi kunnat konstatera på de tvååriga yrkestekniska linjerna. Vi vet att de flesta av de utpräglad inriktning mot och intresse för utbildning och senare yrk verksamhet inom t.ex. verkstadsteknik, byggnadsteknisk sektor etc. I motsats till sina kamrater, som för några år sedan gick på dessa linjer inom dåvarande yrkesskolan, har tiden för deras yrkesutbildning skurits ned med ca 50 procent. Ändå väntar man sig samma resultat. Samtidigt har ämnena matematik och svenska ökat just för att ge eleverna på dessa linjer en bred möjlighet till fortsatta studier. Från många håll och mycket ofta från skolhåll har det påpekats hur svårt det är att ge eleverna en meningsfull undervisning i dessa ämnen. Orsakerna är flera. Dels har det, åtminstone tidigare på vissa yrkeslinjer, kommit in elever med mycket låga betyg. Dels har organisatoriska skäl gjort att dessa elever varit tvungna att samläsa med elever på andra linjer — ofta elever från tvååriga teoretiskt inriktade linjer. Detta har i sin tur inneburit att både läroplanens inriktning och dess metodiska tillämpning har haft en sådan utformning att det varit svårt att nå de uppsatta målen. Vi vet också att det varit en ganska hög skolkfrekvens på dessa timmar.

Jag tolkar alltså utbildningsministerns svar mycket positivt när det gäller den möjligheten.
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, vilka åtgärder jag mot bakgrunden av det nu redovisade svåra sysselsättningsläget för lärare ret 1973/74 — kan tänka mig vidta för att så snabbt som möjligt begränsa lärararbetslösheten. Genom det beslut som regeringen fattade i maj 1970 finns en rad olika åtgärder som kan vidtagas för att förhindra respektive mildra verkningarna av uppsägningar av extra ordinarie lärare inom grundskolan, gymnasieskolan m.fl. skolformer. I första hand skall lärare beredas fyllnadstjänstgöring i annan skolform i kommunen. I andra hand ankommer det på länsskolnämnden att inom länet bereda lärarna tjänstgöring. I tredje hand kan länsskolnämnden medge att lärare under högst en termin får anställas som reservlärare. Jag vill vidare erinra om att för lärarna inom den del av gymnasieskolan som svarar mot den tidigare yrkesskolan har under läsåren 1971 73 gjorts särskilda insatser under gymnasieskolans genom förandeperiod. Extra ordinarie lärare som var anställda vårterminen 1971 har garanterats full sysselsättning i skolan under dessa båda år, även om fullt tjänstgöringsunderlag inte funnits. Även för nästa läsår avses åtgärder av detta slag komma till stånd, dock för sista gången. Andra åtgärder som ökar behovet av lärare är dels beslutet om ytterligare en resurstimme i ämnet teknik i grundskolans årskurs 9, dels beslutet den 11 maj 1973 att ge vissa teoretiskt behöriga ämneslärare möjlighet att vinna inträde på lärarhögskolans ämneslärarlinje och därvid genomgå enbart+ den första terminen av den praktiskt-pedagogiska utbildningen. Som ett led i genomförandet av 1969 års läroplan för grundskolan har vissa lärare i denna skolform möjlighet att studera med B-avdrag under längre tid än som enligt gällande avtal är möjligt. Vad jag här redovisat utgör inte någon fullständig redogörelse för statsmakternas åtgärder. En rad insatser har gjorts. Men inom utbildningsdepartementet och skolöverstyrelsen följer vi givetvis utvecklingen med uppmärksamhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det utförliga svaret, som väl endast innehåller en redogörelse för åtgärder som redan vidtagits. Orsaken till min fråga så här i vårriksdagens elfte timme är, som framgår redan av frågans formulering, att enligt senaste rapporter arbetslösheten både för nyexaminerade och för — kanske än värre — redan yrkesverksamma lärare nu börjar ta sådana proportioner att särskilda åtgärder från myndigheternas och statsmakternas sida inte längre kan undvikas. Det är här som utbildningsdepartementet och utbildningsministern kommer in i bilden som medverkande till att undvika eller mildra arbetslösheten bland lärarna. Vad jag alltså i dag hade velat få besked om är vilka konkreta åtgärder utbildningsministern snabbt kan tänka sig medverka i. Jag skall inte vidga det till frågor om åtgärder på längre sikt; det skall jag be att få återkomma till under höstriksdagen. Om några åtgärder kan kanske beslut ändå fattas omedelbart eller i det närmaste omedelbart. Särskilda tjänster kan t.ex. inrättas för lärare i lärooch övningsämnen inom specialundervisningen, som samtidigt kan utökas. Generella möjligheter bör ges till fyllnadstjänstgöring inom kommunal vuxenutbildning för sådana icke ordinarie lärare som är uppsagda eller hotas av uppsägning inom det allmänna skolväsendet. En väsentlig reducering kan ske i undervisningsskyldigheten för skolledare i grundoch gymnasieskolan — skolledarna behöver otvivelaktigt mer tid för andra uppgifter. Slutligen bör möjligheterna att ö skolan snarast inventeras och övervägas. Exempel är särskild klassföreståndartimme, fortbildning på terminstid med förordnad vikarie, i vissa fall mindre undervisningsgrupper etc. Omskolning av redan utbildade men arbetslösa lärare är något som också kan prövas i något större omfattning än tidigare. Jag har bara velat illustrera min framställning med några åtgärder som det inte behöver ta så oerhört lång tid att få fram beslut om. En del kanske kan skötas på rent administrativ väg. Jag vill fråga om utbildningsministern har några sådana åtgärder i tankarna inför det läge som vi nu upplever. Jag konstaterar med tillfredsställelse att man inom utbildningsdepartementet skall följa utvecklingen med uppmärksamhet,
Herr talman! Jag har i mitt svar velat visa att vi redan har uppmärksammat problemet innan herr Nordstrandh ställde sin fråga. Jag vill peka på den kraftiga minskningen av kapaciteten inom lärarutbildningen med inte mindre än 2 244 platser, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av lärarutbildningskapaciteten, från 1969 74. Jag vill också erinra om propositionen 78 om ändrad praktikterminsorganisation. Förslaget innebär ju att lärarkandidaterna inte längre konsumerar utrymme som lärare på lågstadiet, mellanstadiet eller högstadiet. Det innebär att tjänsteunderlaget från 1974/75, då reformen skall träda i kraft, ökar med ca 450 ämneslärare, ca 550 lågstadielärare och ca 700 mellanstadielärare. Vi skall väl inte polemisera så här sent på kvällen, men det var ändå så att herr Nordstrandh i en motion i anledning av propositionen föreslog en laget, och det hade naturligtvis senareläggning av genomförandet av fö inneburit ett försvårande av tjänsteläget för de berörda lärarkategorierna. Jag skulle kunna ge ytterligare exempel som visar att vi är väl medvetna om problemet, och jag är öppen för att pröva ytterligare åtgärder, men i dag kan jag inte precisera karaktären av dessa.
Herr talman! Jag är, herr utbildningsminister, fullt medveten om att utbildningskapaciteten håller på att dras ned, och det är en långsiktig åtgärd som antagligen får sträckas ut i tiden. Men situationen är i dag såvitt man kan se beträffande en del av den blivande arbetslösheten bland lärare — enligt en LR-undersökning att i 90 kommuner med gymnasieskola och högstadium i grundskolan riskerar 800 adjunkter att bli arbetslösa till nästa arbetsår. Det är inga lustiga utan synnerligen obehagliga utsikter. Det är därför jag velat med min fråga i mån av förmåga trycka på för att utbildningsdepartementet skall följa utvecklingen med den största uppmärksamhet och vidtaga åtgärder. Det som utbildningsministern sade i sitt senaste anförande antecknar jag mig verkligen till minnes och tackar för det. Jag tror att det faktiskt behövs en och annan åtgärd utöver vad som har vidtagits för att bemästra problemet, så att det inte blir en rent katastrofal historia. Problemet återfinns även på andra sektorer av arbetsmarknaden i Sverige, men detta ser ut att bli mycket allvarligt.

Herr talman! Den uppåtgående konjunkturen gör sig fortfarande i första hand gällande på exportsidan. Inom landet är däremot efterfrågan på varor och tjänster svag. Någon avgörande förändring i detta förhållande är inte heller att vänta. Fortsätter exporten att öka, kommer det givetvis att stimulera exportföretagen att investera mera. Mot detta står emellertid fortsatt låg aktivitet på andra områden. Det gäller inte minst byggnadsverksamheten. Den uteblivna förbättringen på arbetsmarknaden gör också hushållen obenägna att ta på sig nya utgifter. Det finns alltså — som jag ser det — ett klart samband mellan den höga arbetslösheten och den otrygghet som den drar med sig och dröjsmålet med ett mera markant konjunkturuppsving. Men arbetslösheten påverkar också utvecklingen inom den offentliga sektorn. Den långvariga höga arbetslösheten har således lett till att skatteinkomsterna har stagnerat. Stat och kommun måste i det läget, precis som de enskilda hushållen, vinnlägga sig om sparsamhet. Det utgör i sin tur en grogrund för fortsatt uppnå, så länge vi inte kan bryta denna onda cirkel. Den närmaste tidens utveckling här hemma kommer på så sätt att i stor utsträckning bli beroende av vad som händer utomlands. Förutsättningar bör finnas för att den gynnsamma exportutvecklingen skall bestå och kanske t.o.m. förstärkas. Men samtidigt vet vi att man i många länder oroas av tendenserna till kraftiga prishöjningar. Man har därför också anledning att räkna med åtstramningsåtgärder i en del av de länder, där vi avsätter våra exportprodukter. En sådan utveckling kommer sannolikt att snabbt påverka den svenska exporten och därmed också hela ekonomin. Den ekonomiska politiken måste även i fortsättningen först och främst ta sikte på att lösa problemen på arbetsmarknaden. Men även här hemma finns nu också mera påtagliga inflationstendenser. Redan den uppgång som vi hittills haft på exportsidan borde normalt lett till förbättringar i sysselsättningssituationen. Men så har inte blivit fallet Den minskning av arbetslösheten som ägt rum kan i stor utsträckning hänföras till normal säsonguppgång. Arbetslösheten ligger alltså i verkligheten kvar på samma höga nivå som tidigare. Den något mindre öppna arbetslösheten motsvaras av ökade arbetsmarknadspolitiska insatser i form av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Någon ökad efterfrågan att tala om på den reguljära arbetsmarknaden är det inte fråga om. Detta innebär att strukturarbetslösheten snarast är av ännu större omfattning än man tidigare haft anledning att befara. De nyanställningar som en del av exportföretagen gör motsvaras av fortsatta friställningar på andra håll, både inom själva produktionen och på kontorssidan. Restarbetslösheten hotar alltså att bli ännu större än vad man tidigare räknat med under den kommande konjunkturfasen, om särskilda åtgärder inte sätts in. Det råder inte någon tvekan om att dagens sysselsättningssituation i stor utsträckning kan hänföras till tidigare försummelser i den ekonomiska politiken. Sysselsättningsläget skulle i dag kunnat vara betydligt ljusare, om man hade satt in mera resoluta åtgärder på ett tidigare stadium, De senaste årens sysselsättningskris hade inte heller behövt bli så allvarlig som den faktiskt blivit. Men regeringen har i stället valt att under de två tre senaste åren föra en sysselsättningspolitik präglad av långt driven försiktighet och återhållsamhet. Det har stått både de enskilda medborgarna och folkhushållet som helhet dyrt. Redan under 1971 anvisade vi vägar för att möta den allvarliga försämring i sysselsättningen som då började göra sig gällande. Mittenpartierna och moderata samlingspartiet redovisade hösten 1971 en gemensam syn i sysselsättningsfrågan. Den politiken har senare följts upp i motioner och gemensamma reservationer i finansutskottet och är väl känd för kammarens ledamöter. Under dagens lopp kommer en särskild redovisning över ställningstaganden i sysselsättningsfrågorna som under åren 1970-1973 gjorts av de tre partierna att ställas till allmänhetens förfogande. Jag går därför inte in på någon mera utförlig historieskrivning. I dagens läge måste de ekonomisk-politiska åtgärderna självfallet koncentreras på att komma till rätta med strukturarbetslösheten. Detta måste vara en viktig målsättning både i den allmänna näringspolitiken, regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken Regeringen sätter nu liksom tidigare i första hand sin lit till arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadspolitiken och dess olika grenar är givetvis ett ovärderligt instrument i detta sammanhang. Men den har som jag understrukit vid olika tillfällen också sina begränsningar. Med arbetsmarknadspolitiska åtgärder löser man i första hand problemen för dem som redan blivit friställda. Men skall man bryta den utveckling som nu pågått under lång tid mot en allt större strukturarbetslöshet oberoende av konjunkturen måste åtgärderna sättas in på ett tidigare stadium. Därför måste näringspolitiken och regionalpolitiken ges en mera framträdande plats än vad de hittills haft. Centern har under vårriksdagen lagt fram ett paket av åtgärder på det näringspolitiska området, som syftar till att skapa fler varaktiga arbetstillfällen. Målet måste vara att ge alla som vill och kan arbeta möjligheter till sysselsättning på den vanliga öppna arbetsmarknaden. Ger man den ekonomiska politiken mera medvetet den inriktningen, bör det vara möjligt att skapa de 100 000 nya jobb som vi satt upp som en första målsättning. Vi har ju tidigare haft perioder då det tillkommit bortåt 100 000 nya sysselsatta under ett enda år De åtgärder vi anvisat tar i första hand sikte på att öka nyetableringarna inom industri och servicenäringar. Den näringspolitik som regeringen fört har inte skapat tillfredsställande förutsättningar för produktionen. Därigenom har företagsnedläggningar och driftsinskränkningar tvingats fram i allt snabbare takt. De tekniska produktionsförändringar som friställt mänsklig arbetskraft har skett så snabbt, att de inte alltid varit motiverade ur vare sig ekonomisk synpunkt eller allmän välfärdssynpunkt. Etableringen av nya företag har på många viktiga områden helt stannat av. Men den nödvändiga produktionsökningen i fråga om varor och tjänster kan inte uppnås utan att det fortlöpande kommer till nya företag och att företag byggs ut. De mindre och medelstora företagens villkor spelar därvid en avgörande roll, inte minst när det gäller sysselsättningen / ; CSE Måndagen den ute i regionerna. Svårigheterna att upprätthålla sysselsättningen måste 4 juni 1973 sålunda i stor utsträckning tillskrivas det förhållandet, att den närings — Den ekonomiska politik som regeringen fört de senaste åren direkt missgynnat de mindre Eg politiken m.m. Det finns många exempel på detta. Kreditrestriktionerna 1969-1970 träffade de mindre företagen särskilt hårt och satte under en period i stort sett stopp för nya investeringar. Det har även under tiden därefter varit svårigheter att tillgodose kreditbehovet. Höjningarna av löneskatten har likaså i första hand gått ut över de mindre företagen. Det hänger just samman med att de företagen är personalintensiva till skillnad från vad förhållandet ofta är i de större. Samtidigt har småföretagen haft mer begränsade möjligheter att utnyttja de extra investeringsavdragen för maskiner och byggnader, eftersom avdragsmöjligheterna redan tidigare har varit uttömda. Den faktiska sambeskattningen innebär orättvisor mot familjer som driver egna företag i annan form än bolagets. Den nyligen beslutade höjningen av lägsta aktiekapitalet i aktiebolag till 50 000 kronor kommer med all säkerhet också att skapa sv righeter för många mindre näringsutövare. Att den kommer att motverka en ökad nyetablering torde stå helt klart. Uppräkningen skulle kunna göras betydligt längre. Det är de här förhållandena vi måste ändra på. Bättre utvecklingsmöjligheter för de mindre företagen är utan tvivel en av de viktigaste förutsättningarna för att vi skall kunna klara sysselsättningsfrågan. Centerns förslag till åtgärder gäller bl.a.: små, för den del av lönesumman som svarar mot nettoökningen av antalet anställda. regionala näringspolitiska organ och en förstärkning av deras resurser när det gäller uppsökande verksamhet, marknadsundersökningar och exportfrämjande verksamhet. 4. Bidrag som komplement till de extra avdragen vid investeringar i maskiner och byggnader, så att dessa förmåner kan utnyttjas även av företag som inte uppvisar vinst. 5. Ökad överföring av AP-medel till Industrikredit och övriga mellanhandsinstitut, vilka förser de mindre och medelstora företagen med krediter. 6. Omläggning av uttaget av ATP-avgift, så att avgiften inte i lika stor utsträckning som nu belastar äldre arbetskraft. Till detta kommer bl.a. de åtgärder som vi har föresl agit inom ramen för det regionalpolitiska stödet och som diskuterades här i kammaren för bara några dagar sedan. Det är klart att åtgärder av det här slaget ställer ökade ekonomiska anspråk på staten. I första hand rör det sig dock om lånemedel. Man bör också komma ihåg, att det här rör sig om insatser som snabbt ger utdelning i form av ökade skatteintäkter. När det rör sig om sådana offensiva investeringar kommer alltså pengarna fort tillbaka. Det ur samhällsekonomisk synpunkt klart sämsta alternativet är utan tvivel att inte göra någonting alls då ökar arbetslösheten och då sjunker skatteintäkterna för både stat och kommun. Det bör inte minst de senaste åren ha lärt oss. När det gäller de regionala problemen vill jag i övrigt inskränka mig till att än en gång understryka att de av finansministern angivna riktlinjerna i den reviderade finansplanen beträffande arbetsmarknadspolitiken för oss är helt oantagbara. De regionala politiska aspekterna avfärdas mycket snabbt av utskottsmajoriteten. I majoritetens skrivning finns ingen invändning mot vad finansministern säger i den reviderade finansplanen. Det står alltså enligt majoriteten fast att ”åtgärder för en ökad yrkesmässig och geografisk år som ett särskilt angeläget inslag i den aktuella rörlighet framst arbetsmarknadspolitiken”. Den socialdemokratiska majoriteten har heller ingen invändning mot finansministerns åsikt att ”särskilt för ungdom som söker sitt första arbete bör en geografisk rörlighet vara naturlig”. I och med att socialdemokraterna sluter upp bakom dessa formuleringar framstår den politiska inriktningen på detta område helt klar. Flyttningspolitik med åtföljande utglesning i en del områden och koncentration till andra områden är socialdemokraternas linje. Särskilt den unga arbetskraften vill man flytta. Om socialdemokraterna får fortsätta att regera kommer centraliseringsutvecklingen att fortsätta. De regionalpolitiska målsättningarna blir självfallet ingenting värda, om man än en gång a problemen i en uppåtgående konjunktur genom att flytta folk i stor skala. Det är nödvändigt att i stället fö försöker lö öka utnyttja de bättre möjligheter som uppgången i konjunkturen ger till att söka få till stånd nyetableringar av företag inom de områden som har ett mer eller mindre permanent arbetskraftsöverskott. Under senare tid har också skattefrågorna på nytt kommit i centrum för den ekonomiska debatten. Framför allt har ju intresset inriktats på möjligheterna att göra en skatteomläggning i anslutning till den kommande lönerörelsen. Tanken har därvid varit att ta i anspråk en del av löneutrymmet för en sänkning av den direkta skatten. Statskassan skulle i stället kompenseras genom en höjning av arbetsgivaravgiften. Företagen skulle på det sättet få vidkännas samma kostnadsökning som om hela utrymmet hade tagits i anspråk för höjda löner. Den direkta beskattningen ändrades så sent som för ett år sedan, och skiftet. Men den vändning som skattede ändringen trädde i kraft vid å batten tagit under senare tid får ändå tas som ett tecken på att den justeringen inte löste några avgörande problem. Det förhållandet att finansministern själv har tagit initiativet till en fortsatt skattedebatt är, som jag ser det, ett uttryck för att även han är medveten om detta. Förra årets omläggning skedde i stor hast. Den ursprungliga tanken var som bekant att finansiera den sänkta direktskatten med höjd mervärdeskatt, och totalt sett skulle man öka skatteuttaget. Omständigheterna tvingade finansministern och socialdemokraterna här i riksdagen att i stället dubbla kommunisternas förslag och ta ut den behövliga summan genom höjd arbetsgivaravgift. Reellt sett innebar detta knappast någon större förändring. Den höjda arbetsgivaravgiften har dock utan tvivel bidragit till att ytterligare öka arbetslösheten och sätter också sina spår i priserna. Inte minst efter den senaste omläggningen bör det stå klart att möjligheterna att genomföra verkliga skattereformer i hög grad hänger samman med att det finns ett ekonomiskt utrymme till förfogande. Med det skattetryck som vi nu har får en ren omläggning mycket begränsade fördelningspolitiska verkningar. Flertalet skattebetalare uppfattar i stället omläggningen så att finansministern ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra, och man har svårt att förstå nyttan av detta. Detta innebär inte att jag helt vill utesluta en omläggning av det slag som nu diskuteras. Däremot tror jag mindre på en omläggning såsom en lösning nu omedelbart och på kort sikt, för verkningarna av en sådan omläggning är svåra att överblicka. Enbart de senaste dagarnas pressdebatt tycker jag har visat att det finns betydligt fler faktorer att ta hänsyn till än vad de ursprungliga förslagsställarna kanske har tänkt på. Ty om de allra lägsta inkomsttagarna skall avstå en betydande del av sin möjliga löneökning utan att få minst en motsvarande skattesänkning kommer de ju bevisligen att förlora på arrangemanget. Vi vet också att kommunernas ekonomi påverkas. Det försvinner ett skatteunderlag både för kommunerna och för landstingen, men de får ju ökade utgifter genom att själva betala löneskatt. Därför finns det enligt min uppfattning all anledning att ge den sittande skatteutredningen tid att analysera alla de problem som är förenade med en sådan här omläggning. Det är också viktigt att det material som utredningen får fram fortlöpande ställs till förfogande för den offentliga debatten. Det vill säkert till att alla med kunskaper och erfarenheter på detta område får belysa effekter på olika håll som underlag för ett eventuellt beslut i ärendet. Vad man nu i första hand bör diskutera är i stället förändringar som är av mera begränsad räckvidd men som ändå har stor betydelse för stora grupper av inkomsttagare. En sådan fråga är samordningen mellan skatter och bidrag. Kritiken mot det nuvarande skattesystemet riktar sig i hög grad mot de s.k. marginaleffekterna. Men de mest stötande marginaleffekterna finns inte i själva skattesystemet utan i kombinationen av ökad skatt och avtrappningsregler för bostadsbidrag och andra inkomstprövade förmåner. Här bör det gå att med relativt begränsade ekonomiska insatser åstadkomma en lösning på ett problem som otvivelaktigt utgör en mycket påtaglig skevhet i skatteoch bidragssystemet. En annan skönhetsfläck i det nuvarande skattesystemet är den s.k. faktiska sambeskattningen. Den berör ett ganska litet antal inkomsttagare. Men för dessa företagarfamiljer, där bägge makarna arbetar i det egna företaget, innebär de nuvarande skattereglerna en direkt straffbeskattning. När det gäller förändringar i skattesystemet tror jag också att man nu mer på allvar måste diskutera möjligheterna att få bort en del av mervärdeskattens fördyrande verkan på viktiga livsmedel. En sådan åtgärd skulle dessutom ha betydelse för prisstabiliteten. Vi förde fram tanken på ett sådant konsumtionsstöd i början av förra året. Det avvisades då kategoriskt av regeringen, bl.a. med motivet att det skulle strida mot jordbruksavtalet. Men nu är det ju fullt klart att en sådan påverkan på jordbruksavtalet har inte den åtgärden; det framgick också klart när regeringen strax före jul införde det ännu gällande prisstoppet. De belopp som jordbruket inte får ut i form av höjda priser överförs nu till regleringskassorna på samma sätt som om det gällt ett avlyft av moms. Prisstoppet är i kraft under hela det här året. Det måste sedan antingen avlösas av fortsatta tillskott till regleringskassorna eller av ett engångslyft av priserna, som svarar mot den prisökning som normalt skulle ha tagits ut under hela 1973. En sådan höjning av priserna i början av 1974 är enligt min mening otänkbar. I stället bör man, som vi har föreslagit från mittenpartierna, avlösa det nuvarande prisstoppet med ett mera permanent system med återbetalning, där slutmålet bör vara att ta bort momsbelastningen på de viktigaste livsmedlen. Herr talman! Vi har under denna vårriksdag fattat många viktiga beslut, som kommer att få betydelse för medborgarna. Det sista stora beslutet för våren fattas i morgon eller på onsdag, då den nya grundlagen antas. Det är glädjande att till sist en stor enighet på viktiga punkter har kunnat uppnås i denna fråga i utskottet. Det beklagliga med årets vårriksdag, liksom med de senaste årens riksdagar, är bl.a. de beslut som inte har blivit fattade inom den ekonomiska politiken, inom näringspolitiken och inom regionalpolitiken Värdefulla förslag har på grund av majoritetsförhållandena inte lett till positiva beslut. Frånvaron av viktiga beslut på dessa områden gör att vi inte kommer till rätta med näringslivets problem, med den bristande sysselsättningen och med den regionala obalansen. Tidigare försummelser spelar givetvis en stor roll. Under de senaste åren har inte socialdemokraterna varit sig lika. Det är säkert många med mig som erinrar sig socialdemokraternas arbete på 1950-talet för sysselsättningen och för den ekonomiska stabiliteten. Om man jämför den inställning till sysselsättningspolitiken, som socialdemokraterna hade på 1930-talet, med den som har präglat de senaste åren, så blir man också besviken. På 1930-talet grep man sig med kraft an sysselsättningsproblemen tillsammans med centerpartiets föregångare. År 1971 däremot fick man uppleva att socialdemokraterna stod tveksamma och räddhågsna när det gällde att ställa sig i främsta ledet för att skapa sysselsättning. Tvehågsenhet och hoppande mellan ståndpunkter utan konsekvens är ingen bra grund att bygga politik på. Framläggandet av förslag som sedan tas tillbaka har ju inte varit ovanligt hos regeringen under de senaste åren. Vi behöver här bara nämna skattepolitiken, kyrka—stat-frågan och inställningen till brottsbekämpningen Vi ser allvarligt på situationen med bl.a. bristande investeringsvilja inom näringslivet, stor arbetslöshet trots högkonjunktur och stark sstegring och bristande regional balans. Resurserna är otillräckliga när det gäller att tillgodose ange För vår del kommer vi att fortsätta arbetet för att få till stånd en större aktivitet inom näringslivet, att skaffa fram sysselsättningstillfällen i första hand 100 000 nya jobb — samt att skapa ett decentraliserat = Nr 108 samhälle s ger de bästa livsmiljöerna för me rgarna. samhälle som ger de bästa livsmiljöerna för medborgarna Måndagen den Ac AG äå K 4 juni 1973

Herr talman! Jag tror inte det är överdrivet att säga att det i nästan alla demokratier finns en misstro mot det etablerade partiväsendet som går vida utöver tillfälliga opinionsförskjutningar och popularitetsmätningar. Detta är ett problem som de demokratiska partierna har gemensamt. De danska partier som ser fenomenet Glistrup som ett allvarligt symtom på en sådan misstro gör säkert rätt, särskilt de partier som bestämt sig för att försöka gå till roten med problemet och ta itu med vad som ligger under symtomen. Vi har sluppit en Glistrup hittills i Sverige — ingen vet hur länge vi gör det. Särskilt allvarlig blir en sådan här misstro när äldre människors personligt färgade missnöje slår sig samman med unga människors heta känslor för att de seriöst och litet tungt arbetande partierna inte skulle ha kraft att möta framtidens faror och enorma ovisshet. Därför är det viktigt att partierna ger sig i kast med de viktiga framtidsuppgifterna, i vårt fall sysselsättningen, de sociala bristerna, miljön och inte minst hur ett litet land som Sverige, starkt beroende av utlandet, skall kunna hävda sitt oberoende i internationell samverkan. Folkpartiet har i sitt nya partiprogram stakat ut en enligt vår mening verkligt bra social-liberal väg mot framtiden. Lika viktigt som det är att partierna i program anger sina framtidslinjer, lika naturligt är det att väljarna genom debatten verkligen får en möjlighet att bedöma hur program och löften förverkligas. Därför är det naturligt att denna sista riksdagsdebatt före valet om den ekonomiska politiken i stor utsträckning måste handla om hur den socialdemokratiska regeringen har svarat mot sina löften och hur den skött sitt fögderi under de tre senaste åren. Då måste man starta i Kramfors den 11 augusti 1970, då löftena ställdes ut. Så här lät det då: sänkt skatt för två tredjedelar av inkomsttagarna full sysselsättning snabb ekonomisk utveckling begränsade prisstegringar äringspolitiska instrumenten skall få full verkningskraft de nya ökad jämlikhet och omfattande sociala reformer. Jag tror detta är en korrekt redovisning av Kramforsmanifestet av den 11 augusti 1970. På dessa löften fick socialdemokraterna ett knappt förtroende att, stödda på kommunisterna, regera fram till 1973 års val. Nu har de tre åren gått. Då finns det skäl att fråga sig: Hur har löftena infriats? Väljarna har rätt att få den frågan besvarad innan de lyssnar till nya Låt oss starta med skattesänkningen, som finansministern satte in hela sitt förtroendekapital på med orden: ”Vi kräver att bli trodda på vårt ord.” Går två tredjedelar av svenska folket i dag omkring och känner att de fått skatten sänkt sedan 1970? Nej, tyvärr inte. Marginalskatterna steg snabbt med över 13 procentenheter i vanliga inkomstlägen, och kommunalskatterna sköt i höjden. Barnfamiljerna kunde i vissa lägen bli av med 90 kronor av en nytjänad hundralapp Detta orimliga förhållande avfärdade finansministern hösten 1971 med orden: ”Det är fasligt sterilt och intetsägande att exercera en detalj i ett stort skattesystem.” Varken för barnfamiljer eller för ensamstående var det någon betydelselös detalj att de litet eller ingenting fick över när inkomsten ökade. Regeringen tvingades så småningom att vända om, och just nu kanske den håller på att vända på nytt. Men i stället för att låta den stora skatteutredningen förbereda en genomtänkt skattereform valde den i fjol att i största hemlighet arbeta ut ett eget förslag, som riksdagen överrumplades med förra våren. Efter just den våren med starka prisstegringar skulle momsen höjas för att regeringen skulle kunna genomföra ett dåligt skatteförslag. Det var regeringens bud. Till det sade vi nej. Så kom förslaget om den andra finansieringsformen den fördubblade löneskatten. Nu har s der. Även om det inneburit en tillfälligt verkande skattejustering — till katteprovisoriet verkat i några måna priset av en högre arbetslöshe löneskatten — har den omläggningen inte på något sätt löst problemen. Om man skulle tro regeringen sänktes skatten för två tredjedelar av inkomsttagarna 1970 och har sedan sänkts ytterligare en gång. Verkligheten är att skatten höjs i smyg varje år genom inflationen. Om det håller finansministern tyst. Däremot stiger han fram med något års mellanrum själv som skattesänkare då han lägger fram dåligt och framställer sig genomarbetade skatteförslag. Vilken perfekt ordning är det inte vi har i dag — för den som är finansminister. Om skatterna sänks för några sker det med pukor och trumpeter. När skatterna höjs för alla sker det i tysthet, för inflationen verkar även när vi sover. De äldre kommer säkert ihåg Vita Tvättbjörn, som arbetar medan du sover. Herr Sträng har tydligen anställt honom sedan han försvann ur den allmänna marknaden. Hur har det gått med priserna sedan socialdemokraterna lovade begränsa prisstegringarna med stram ekonomi och dessutom införde prisstopp mitt i förra valrörelsen? På de tre åren 1970-1972 steg priserna med 22 procent. Priserna på mat har skjutit än snabbare i höjden. Livsmedelspriserna har under perioden mars 1970 — mars 1973 stigit med över 25 procent. Diagrammet som jag visar på TV-skärmen belyser det. I själva verket har penningvärdet raserats snabbare under de första åren av 1970-talet än under 1960-talet — detta trots extremt låg aktivitet i ekonomin 1971 och 1972. Diagrammet visar prisutvecklingen från 1968 och framåt, och det visar också klart hur mycket livsmedelspriserna har stigit snabbare än andra priser just under de allra senaste åren. Hur gick det med det tredje löftet, om den snabba ekonomiska utvecklingen, givet år 1970? Alla vet att det i stället för snabb ekonomisk = Nr 108 utveckling blev två förlorade år i ekonomin. Hur mycket herr Sträng de Måndagen den senaste veckorna än har putsat och putsat i efterhand på siffrorna för 4 juni 1973 1972 finns verkligheten ändå kvar. Välfärdsförlusten går inte helt att : reparera. Den enda glädje en kvarsittande socialdemokratisk regering skulle ha av de två förlorade åren är att alla beräkningar för resten av 1970-talet, som tar året 1972 som utgångspunkt, skulle ge en ljusare bild av en tänkt uppgång än andra jämförelser. I stället för den fulla syss ättningen, som socialdemokraterna lovade 1970, har det blivit en rekordhög oacceptabel arbetslöshet. Regeringen stramade åt ekonomin när den behövde stimuleras 1971. Reg ringen valde att köpa sig en förbättring av valutareserven till priset av en hög och oacceptabel arbetslöshet. Regeringen drev igenom en fördubbling av löneskatten när det var som mest ont om arbete. Tidpunkten kunde inte ha valts sämre. Det parti som förde fram parollen om full sysselsättning stod inte längre i främsta frontlinjen i kampen mot arbetslösheten. Det är, som herr Fälldin påpekat, det nya i den politiska situationen. Och den nya näringspolitik som enligt Kramforsmanifestet skulle blomma ut till ”full verkningskraft” vissnade i stället. Det är då inte att förvåna sig över att parollen ”ökad jämlikhet”, som spelade en så central roll i 1970 års valrörelse nu liksom smugglats undan från den socialdemokratiska plattformen. Regeringens egen arbetsgrupp i låginkomstfrågor slog fast att ingenting skapar så stora klyftor i samhället som hög arbetslöshet. Och hur har inte den ekonomiska stagnationen de senaste åren drabbat just det sociala reformarbetet! Den socialdemokratiske väljaren 1970 måste rimligen ha trott att han röstade för full sysselsättning, men han fick all så rekordhög arbetslöshet. Han trodde på stabila priser men fick snabba prisstegringar. Han väntade sig sänkt skatt för två tredjedelar av inkomsttagarna men fick uppleva höjd skatt för men fick två förlorade år. Han trodde sig rösta för framgångsrik tan alla. Han räknade med snabb ekonomisk utveckling näringspolitik och ökad jämlikhet men har fått en havererad näringspolitik och ökade klyftor. Det kanske låter hårt, negativt och tillbakablickande att konstatera detta, men det är av flera skäl viktigt att göra det. Det första skälet att konstatera det är det demokratiska, som jag nämnde i mina allra första meningar. Det är ett grundläggande krav att en regering inte skall kunna svika givna löften hur som helst utan att det utkrävs ansvar av den för det. Den här debatten är det naturliga tillfället att ställa regeringen till svars, och sedan är det väljarna som fäller utslaget. Det är dessutom så, att regeringens missgrepp under de gångna åren skapar svårigheter alltjämt och in i framtiden. I den reviderade finansplanen har regeringen lagt fram sin egen bedömning. Den är präglad av precis den optimism som nu börjar verka gamla vanan. Optimismen är befogad när det gäller exportefterfrågan; där finns det belägg för den. Däremot är hemmamarknaden, Fälldin påpekade, fortfarande alldeles för svag. Det gäller särskilt den viktiga byggnadssektorn, men också den privata konsumtionen har en påfallande svag utveckling. Och de offensiva investeringarna, som skulle ha behövts för att ta emot de positiva verkningarna av högkonjunkturen när orderna kommer utifrån, har i stor utsträckning uteblivit, och därför slår många företag för snabbt huvudet i taket; de har inte kapacitet Arbetslösheten, prisstegringarna och marginaleffekterna kvarstår som tre huvudproblem för medborgarna. Ingenting har hänt med arbetslösheten som gör att vi nu kan slå oss till ro. Konjunkturläget är annorlunda — det är sant. Det sätter gränser för generella stimulansåtgärder. Men egentligen är det ännu allvarligare att arbetslösheten trots konjunkturuppgång envist håller sig kvar på samma höga nivå. Antalet nyanmälda lediga platser har inte ökat jämfört med samma tid i fjol. Precis lika många står ock arbetsmarknaden. Men antalet sysselsatta har ju ändå ökat sedan högkonjunkturen på 1960-tatet, försöker regeringen och då i synnerhet statsminister Palme trösta sig med. Ja, det är verkligen en sanning med modifikationer. Just i dagarna har statistiska centralbyrån fått fram definitiva uppgifter för hela landet från 1970 års folkoch bostadsräkning, avseende hela antalet förvärvsarbetande.

Mätt i antalet arbetade timmar har det skett en nedgång med nära 5 procent under åren 1970—1972 Folkpartiet har under de gångna åren och hela denna vår begärt ytterligare åtgärder för att klara sysselsättningen. Dit hör förslag om ökat småhusbyggande och en utsträckning av saneringarna av gamla bostäder så att de omfattar också småhusen. Dit hör krav på att möta de stigande svårigheterna för tjänstemännen på arbetsmarknaden, bl.a. i form av bidrag till utbildning i företagen och en upprustning av arbetsförmedlingarna såsom nu senast TCO kräver i ett förslag till nytt arbetsmarknadspolitiskt program. Men det värsta är att också sysselsättningen på sikt inger oro. Genom det dåliga utgångsläget finns risken för att vi aldrig tar oss upp till en rimlig nivå på sysselsättningen med hjälp av högkonjunkturen. Det är då inte säkert att det hjälper särskilt mycket, om industrin någon gång år 1974 skulle börja satsa på mer offensiva investeringar. Det är redan nu i senaste laget att bygga ut den kapacitet som behövs för att ta emot högkonjunkturen. Inte minst därför är det så allvarligt att de mindre och de medelstora företagen inte i tid fick det långfristiga kapital de frågat efter. Enligt den reviderade långtidsutredningen måste den offentliga sektorn öka med ungefär 40 000 anställda varje år de närmaste fem åren för att det skall bli full sysselsättning. De redan hårt ekonomiskt trängda kommunerna beräknas svara för tre fjärdedelar av de nya jobben inom den offentliga sektorn. Det finns angelägna behov t.ex. inom sjukvården och skolan — som det skulle betyda mycket om man kunde tillgodose. Ändå är den utveckling långtidsutredningen anger knappast realistisk. Man har inte tagit hänsyn till att kommunerna redan kraftigt justerat ned sina utbyggnadsplaner för att slippa höja skatten trots en svag ökning av skatteunderlaget. Slutsatsen är klar: Skall vi utan skattehöjningar kunna klara sysselsättningen under 1970-talet krävs en snabb utbyggnad av industrin, som gör dels att fler får arbete där, dels att stat och kommun utan höjda skatter får möjlighet att på den offentliga sidan bygga ut där det är angeläget. Här finns ingen ödesbestämd utveckling. De som tror att vi är låsta har fel. Riskerna kan bli verklighet och möjligheterna inte utnyttjade — om det förs en felaktig regeringspolitik. Men det går att vrida utvecklingen rätt. Man kan väja för blindskären och ta vara på möjligheterna. En konsekvent och rätt utformad satsning på näringslivets utbyggnad är grunden för långsiktig framgång. Regeringens politik de senaste åren har bara gjort framgången svårare att nå och de negativa efterverkningarna så mycket större. Sverige har haft en inflation på sex — sju procent under de år då efterfrågan ändå var låg, alltså 1971 och 1972. Det bådar inte gott för ett läge där vi i stället har stark efterfrågan och dessutom betydande internationella prisstegringar. Det faktum att näringslivets kapacitet inte har byggts ut tillräckligt snabbt gör att vi snabbare kan drabbas av en efterfrågeinflation. Inflationen är en godtycklig omfördelare av ekonomiska tillgångar, det måste slås fast. Den drabbar de sämst ställda hårdast; småsparare vilkas tillgångar minskar i värde, pensionärer som lever på smala marginaler, barnfamiljer som får barnbidragen urholkade, ensamstående och andra löntagare i vanliga inkomstlägen som får skatten höjd i smyg. Inflationen ökar också kostnaderna för företagen och utlöser naturliga kompensationskrav som drabbar sysselsättningen. Av alla dessa skäl är det nu viktigt att på allvar ta itu med den snabba försämring av penningvärdet som avtecknar sig. Vi har i folkpartiet nyligen lagt fram ett program mot inflationen. Där ingår bl.a. krav på sparstimulerande åtgärder att sättas in om konjunkturen längre fram skulle bli överhettad. Att stimulera det enskilda sparandet är betydligt mer sympatiskt än att låta staten tvångsspara via höjda skatter. Det vore bra om finansministern ville berätta här om Ni planerar några åtgärder för att stimulera det enskilda sparandet, t.ex. i form av höjd gräns för skattefri ränteavkastning och särskilda förmåner vid bostadssparande. Det senare skulle ju också stimulera byggandet. Mot bakgrund av de starka matprisstegringar som jag har berört och som även herr Fälldin var inne på vill jag fråga: Är ni i regeringen beredda att gå med på vårt förslag att man successivt avvecklar momsbelastningen på de viktiga livsmedel som nu ligger under prisstoppet? Det tredje centrala problem som kvarstår med oförminskad styrka är alltså skatterna återverkningarna från ett felaktigt skattesystem. Här finns ett nära samband med de snabba prisstegringarna. Inför avtalsrörelöntagarorganisationerna nästan samstämmigt: Det går inte att fortsätta så här; det måste bli en ändring av skatteoch bidrag så att inte hela eller nästan hela den löneökning som vi förhandlar oss till försvinner i höga marginalskatter, bidrag som faller bort och priser som stiger. Det angelägna i deras och våra — oppositionens — krav styrks i den intressanta doktorsavhandling som ekonomen Lars Mathiessen presenterat i dagarna. Den visar hur litet det blir över och hur lätt det t.o.m. är att hamna på minus för barnfamiljer i vanliga inkomstlägen.

Mathiessen fortsätter: ”Om man indexreglerar skatter och bidrag skulle inkomstökningar som motsvaras av prisstegringar inte medföra en automatisk minskning av barnfamiljernas andel av den totala inkomsten. Indexregleringen skulle med andra ord hindra att inflationen via skattesystemet leder till ändringar i inkomstfördelningen som missgynnar barnfamiljer utan höga inkomster.” Vad säger finansministern? Anser han också i dag att de höga marginaleffekterna är en ”detalj” 1 skattesystemet som det är ”Ttasligt sterilt och intetsägande” att diskutera? Eller anser finansministern att regeringens skatteprovisorium som började verka vid årsskiftet löst problemen som det framställs i de socialdemokratiska skatteannonserna? Varför ägnar då LO, TCO, SR, SACO ja alla arbetsmarknadens organisationer — så stort intresse just nu åt de svåra marginaleffekterna? Erfarenheterna av regeringens trollkonster och provisorier på skatteområdet är inte goda. När skatteförslag arbetas fram i hemlighet och i största hast blir många verkningar förbisedda. Därför måste vi få veta: Skall det bli ett tredje ogenomtänkt provisorium som läggs fram sedan riksdagen gått till sommarferier? Eller skall skatteutredningen — där alla partier och representanter för löntagarorganisationerna sitter — få i uppdrag att arbeta fram mer genomtänkta förslag? Det är beklagligt att finansdepartementet trots flera uppmaningar inte velat tillföra den allmänna debatt man sagt sig vilja ha ett bättre grundmaterial. Den debatt som förts visar att den Larsson-Edinska modellen med höjd arbetsgivaravgift som avräknas från löneutrymmet inte saknar komplikationer. Byggnadsarbetareförbundets ordförande Knut Johansson pekade häromdagen på två verkningar som är svåra att acceptera: Den ena är att löntagarorganisationernas frihet att göra egna avvägningar av vad löneutrymmet skall användas till skulle beskäras. Skall staten gå in och pressa på alla en viss användning av det utrymme som kan finnas? Den andra är att löntagarna får bekosta skattesänkningar också för en del andra grupper, bl.a. sådana med kapitalinkomster. Jag kan inte, herr talman, godta allt vad min bänkkamrat Knut Johansson säger, men den här gången är det svårt att konstatera annat än att han har träff Andra har konstaterat hur illa en sådan här omläggning slår för kommunerna, som bl.a. får sämre skatteunderlag. Enligt en dagsfärsk at ganska rätt. beräkning ger varje bortfallen procent för kommunerna ett bortfall av 200 miljoner kronor. Därutöver kommer de högre kostnaderna för barntillägg och lägre inkomster bl.a. från daghemsavgifter. Folkpartiets vice ordförande Cecilia Nettelbrandt har i ett medlemsförslag till Nordiska rådet visat hur snett en sådan här lösning kan slå för personer som bor i ett land men arbetar i ett annat. Andra skatteexperter har visat andra svårigheter. De har också visat att man inte kan lyfta sig själv i håret och åstadkomma några underverk genom trollkonster. Det går bara inte. En helt avgörande fråga gäller riksdagens roll. Skall riksdagen tvingas passivt godta ett skatteförslag som regeringen förhandlar sig fram till med organisationer på arbetsmarknaden utan att innebörden i praktiken har öppet redovisats? Skall riksdagen utan att ha kunnat påverka en sådan skatteomläggning . tvingas avstå från att ändra andra skatter under avtalsperioden? Beslut om skatter är en hela folkets angelägenhet. Därför sägs det också i den grundlag som vi skall diskutera i morgon: ” Riksdagen är folkets främsta företrädare. Den stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas.” Tänker regeringen omedelbart efter det att riksdagen har tagit sitt första beslut om den nya grundlagen gå ifrån dess intentioner på ett verkligt centralt område? utförligt utvecklade, pekat på fyra konkreta saker som skatteutredningen snabbt kan ta fram och där verkningarna i stort sett kan överblickas. 2. Bättre samordning av skatter och bidrag och sådan sänkning av marginalskatterna att de samlade marginaleffekterna väsentligt mildras i vanliga inkomstlägen. 3. Inflationsskydd i skattesystemet så att inte inflationen automatiskt knuffar upp folk i högre skatteklass. Erfarenheterna från de senaste åren säger åtskilligt om hur det kan gå med det långsiktiga och konsekventa handlandet för en regering som söker samla på sig ständigt ökad makt, besluta allt fler viktiga saker i isolering från den offentliga debattens öppna prövning, skaffa sig ständigt nya möjligheter att centralstyra. En sådan regering kan bli improvisationernas och de egna PR-makarnas fånge. Det är i viss utsträckning vad som har hänt socialdemokratin. I stället för att effektivt använda de instrument den har till sitt förfogande har regeringen i takt med de egna misslyckandena kastat sig på ständigt nya områden och kommit med ständigt nya hugskott. Ta t.ex. frågan om en sammanslagning av Kreditbanken och Postbanken. Hårt pressad av kraven på banksocialisering meddelade finansministern på partikongressen i höstas att regeringen tänkte föreslå att de båda bankerna skulle gå samman till en ny storbank. De anställda och deras organisationer har protesterat. Postbankens styrelse slår fast att en sammanslagning medför flera nackdelar. Allmänheten har frågat sig hur det t.ex. går med servicen. Finansministern tiger still nu när partikongressen är över. Några sakskäl för en sammanslagning har han inte kunnat anföra. Men det fanns och finns förstås ett internt politiskt behov, och fördenskull går nu många däribland Postbankens ledning och undrar hur det skall bli: Kan man investera i den egna verksamheten eller skall det bli en besvärlig sammanslagning till föga nytta? Så ser vad jag vill kalla dagsländepolitiken ut. När det förestår val kommer regeringen med utspel efter utspel för att ge intryck av handlingskraft. Då försöker man med diverse finter och provisorier skjuta problem till efter valet. Det finns gott om exempel på mindre publikknipande och vardagsnära frågor som kommer i kläm, därför att dagsländepolitiken inte ger regeringen tid och rum att sköta det som skall skötas. Jag skall ta tre sådana exempel. Det första gäller trafikpolitiken. Jag är ledsen över att kommunikationsministern inte längre är inne i kammaren, men han kanske finns i närheten. Mot alla sakkunnigas protester minskades avståndet för parkering av bil före övergångsställe och vid gatukorsning från tio till fem meter. I riksdagen begärde vi att beslutet skulle ändras. Det viktiga nu är att öka trafiksäkerheten inte att minska den. Men herr Norling sade nej. I författningen infördes femmetersgränsen. I trafiksäkerhetsverkets informationstidning — upplaga 1,5 miljoner — meddelades ändringen och i städerna flyttades skyltarna. Plötsligt — några dagar före ikraftträdandet ändrade sig herr Norling och anslöt sig till vår linje. Visst är det bra med syndare som omvänder sig, men hur mycket kostade denna försening? Nu riskerar samma sak att hända med det cykelfientliga beslutet att införa förbud mot cyklists deltagande i filkörning. Snabbtågen som skulle halvera restiderna mellan viktiga tätorter har tydligen lagts på is i kommunikationsdepartementet. Och Gotlands kommunikationsproblem skall det tydligen inte göras någonting åt, förrän gotlänningarna behagar nalkas kommunikationsministern ”under solenna former”. Man frågar sig hur många gånger de egentligen skall bocka. Måste de gå baklänges ut ur kommunikationsdepartementet? Eller tror kommunikationsministern att man kan meritera sig för finansministerposten bara genom att använda konstiga, fina och utländska ord? Det andra exemplet berör planeringen. Finansministern brukar alltid säga: Skall man fylla era krav på planering, måste man nästan vara rysk av sig. Men det finns en massa saker ni själva planerar, och då är det rimligt att fråga: Hur går det med dem? Jag skall ta exemplet med Stockholms universitet. 1959 beslöt riksdagen att Stockholm skulle få landets fjärde universitet och att en samlad universitetsanläggning skulle stå klar inom tio år i Frescati. Nu har det gått 14 år sedan riksdagen fattade beslutet och fortfarande saknas helt den centrumanläggning som är nödvändig för universitetsområdet. Regeringen har varit tyst i ett och ett halvt år om det reviderade byggnadsprogram som överlämnades i oktober 1971. Nu kräver alla, rektor, studenter, lärare och annan personal, att få ett besked om centrumanläggningen. Kan regeringen samla sig till ett beslut, kommer anläggningen att vara klar i maj 1977, alltså 18 år efter riksdagsbeslutet. Är det en rätt skött planering? Det tredje exemplet gäller idrotten. Få verksamheter här i landet har så stor betydelse för att förebygga missanpassning bland ungdom som just idrotten. De pengar stat och kommun satsar för att stötta upp de engagerade = frivilliga ansträngningarna har man mångdubbelt igen i Nr 108 minskad brottslighet och mindre alkoholmissbruk etc. Ändå har rege Måndagen den ringen genomdrivit den ena dåligt genomtänkta åtgärden efter den andra 4 juni 1973 utan att se efter hur de slår på idrotten. Jag kan bara nämna Dp RR oe aktivitetsstödet med idrotten i strykkla bingobeskattningen med en ir onomiska sådan inriktning att den i när idrottsklubbar S politiken m.m. slår hårt oc arrangemangen, den höjda arbetsgivaravgiften för vilken idrottsklubbar lika litet som andra ideella organisationer kan kompensera sig och till sist den bokstavligen oberäkneliga reklamskatten. Men denna regering, som alltså haft så svårt att planera sitt eget arbete och på ett fullgott sätt sköta de många vardagsfrågor den har i sin hand, har en väldig tilltro till att just den och ingen annan skulle bättre kunna styra och ställa i näringslivet än de som nu är beslutsfattare, att få ta på sig allt fler och alltmer detaljerade beslut, som i dag fattas av andra personer. Om den dagsländeoch improvisationspolitik som förts på trafikområdet och som jag nyss gav exempel på överfördes till hela vårt näringsliv — ja, då blir det verkligen ett hot mot sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen. Det går att ta fram en annan, mera generell politik. Folkpartiet, centern och moderata samlingspartiet har i dag redovisat grundlinjer för en mera sysselsättningsfrämjande politik än dagsländepolitiken. Denna annorlunda uppläggning av den ekonomiska politiken går framför allt ut på att med stimulanser ta bättre vara på den initiativkraft och det kunnande som finns hos det svenska folket och därmed också skapa bättre förutsättningar för fortsatt reformarbete. En bedömning av socialdemokratins ekonomiska politik som den hittills förts och tydligen skall föras måste bli starkt kritis andra sidor av regeringspolitiken som man kan se mera positivt på. För oss i folkpartiet är det glädjande att socialdemokratin givit upp sitt gamla motstånd mot löntagarnas representation i företagens styrelser liksom mot lagskydd mot obefogad uppsägning. Jag är övertygad om att det i framtiden skall visa sig möjligt att nå ett rätt samförstånd när det gäller att skapa förutsättningar för de anställdas medbestämmande i arbetslivet och för en bättre och mänskligare arbetsmiljö. Jag är mera osäker på om det går att vinna socialdemokratin för kraven på inte bara sänkt utan också rörlig pensionsålder. För allt fler människor framstår det som orimligt att alla skall sluta sin yrkesaktiva period vid en och samma ålder, oberoende av hur man orkar med arbetet. Här finns utrymme för en stor social reform, men ännu tycks socialdemokratin tveka. Det går en viktig skiljelinje mellan en liberal och en socialdemokratisk samhällssyn i inställningen till makt och maktspridning. För socialdemokratin tycks det vara en självklarhet att allt fler beslut skall fattas på central nivå. Ni sticker käppar i hjulet för en mera direkt närdemokrati och en mera utvecklad länsdemokrati. Ni hindrar viktiga reformkrav för fördjupad kommunal demokrati. I stället driver ni samman kommunerna med tvång, också när besluten går rakt över huvudet på lokala opinioner. Ta fallet Bjurholm, där hela kommunblocket ansåg att den kommunen borde få förbli självständig. Regeringen kräver vittgående fullmakter av riksdagen, t.ex. för att bestämma om AP-fondernas aktieköp men säger nej till att riksdagen skall få bättre insyn och kontroll över förvaltningen genom offentliga utskottsutfrågningar. Socialdemokraterna driver på centraliseringen inom näringslivet och gör allt fler företag beroende av beslut som fattas i kanslihuset. Och ni har tyvärr föga förståelse för kravet att medborgarna måste skyddas också mot en mäktig stat, t.ex. när det gäller missbruk av datauppgifter. När vi pekar på att man måste ge människorna chans att säga sin mening, hänvisar ni bara till partierna och i synnerhet det socialdemokratiska. Det skulle vara den enda vägen att få inflytande. Det svaret räcker inte. Vi måste göra klart för oss att många människor inte har ork och tid och lust att engagera sig så aktivt i politiken att de verkligen genom partierna kan få ett eget inflytande. Vi måste hålla hela det politiska beslutsmaskineriet öppet för inflytande också från andra håll, ha en generös attityd till ett friare föreningsarbete, också till byalag och aktionsgrupper. Vi måste bekämpa både enskild och statlig maktkoncentration och inse att statsmakten har sina gränser, att den inte får överta så många uppgifter och beslut i samhället att mångfalden vissnar bort. Vi måste envetet hävda den enskildes rätt till integritet, sätta bestämda gränser mot den makt som utövas av stora företag eller stora organisationer och inte bygga in politikerna i det system som de skall kontrollera utifrån. Allt detta är bjudande liberala uppgifter. Det sociala ansvaret, omsorgen om de svaga i samhället är en lika omistlig del av den liberala politiken. Det ställer också krav på tolerans och generositet. Men då måste det samtidigt finnas en uppskattning av det individuella, både i prestationen och i ansvaret. När vi säger ”det måste löna sig att arbeta” är det sannerligen inte för att vi skulle satsa på ett egoistiskt grupptänkande. Det är för att kunna stärka gemenskapen i samhället. En politik som pressar ner vanliga inkomstta att genom egna insatser förbättra sin standard leder ofelbart till hårda bakslag. Människor skall stimuleras, inte kommenderas. Då först får den sociala samkänslan en djup och äkta förankring. I detta anförande instämde herr Hamrin .
Herr talman! Socialdemokratiska uttalanden och den reviderade finansplanen ger uttryck för tillförsikt inför framtiden. De enskilda medborgarnas konsumtionsutrymme kommer att vidgas. Vi kan med optimism se mot morgondagen. Allting är bra. Visst pekar allting emot bättre tider. Men många av de problem som har kännetecknat tillvaron under de senaste åren och vilka inte beror på den internationella konjunkturen kommer att stå kvar, de goda tiderna till trots. Det är fråga om problem, som måste angripas. Men just de problemen saknas eller tonas ner i regeringspartiets aktuella analyser. Dem talar man inte om. Man talar helst om någonting annat. I kompletteringspropositionen redovisar man framtiden i storformat. Man studerar den totala produktionens utveckling, den totala sysselsättningen, den totala konsumtionen och fördelningen mellan olika sektorer i ekonomin. Den redovisningen är förvisso intressant. Men ännu mer intressanta borde de slutsatser vara som man kan dra för de enskilda människornas vidkommande, om man bryter ner det här materialet och ger det mera hanterliga proportioner. Och det är just vad jag vill göra, föra ner diskussionen till den enskilde inkomsttagarens egen nivå. Hur har han det i dag? Hur ter sig framtidsutsikterna för honom och familjernas ekonomi? Vilka förväntningar vågar han hysa inför morgondagen? En genomsnittlig heltidsarbetande inkomsttagare tjänar i dag omkring 35 000 kronor. Familjeinkomsten är ofta högre, därför att båda makarna har förvärvsarbete eller — för att uttrycka sig mera precist — har tvingats att ta förvärvsarbete. Familjeinkomsten skulle annars inte ha räckt till för att ge barnfamiljerna en hygglig tillvaro. Av dessa 35 000 kronor går mer än 30 procent bort i direkta skatter. Och familjen måste som bekant också betala mervärdeskatt och erlägga åtskilliga andra indirekta skatter. Ju större familjen är, desto mer måste den avstå. Det blir, om man tar hänsyn till de årliga prisstegringarna, till sist inte så mycket kvar att leva på ens av en i kronor och ören räknat förhållandevis hög lön. Men det är inte det totala skattetrycket som — om man blickar mot framtiden, är det värsta. Visserligen har finansminister Gunnar Sträng upprepade gånger påstått, att marginalskatten — skatten på löneökningar — är betydelselös och att det är den sammanlagda skattebelastningen som är helt avgörande. Övertygelsen i finansministerns argumentering har emellertid under de senaste åren dämpats. Man hör numera inte så mycket av det här resonemanget som man hörde tidigare. Och det är nog klokt av finansminister Gunnar Sträng. Skatten på löneökningar slår direkt på människornas förhoppningar om att få det bättre, att kunna höja sin standard, att kunna planera för framtiden. Eller att åtminstone inte få det sämre när året är slut än vad de hade när året började. Och då blir två faktorer helt avgörande, å ena sidan inflationen — penningvärdeförsämringen — och å andra sidan marginalskatterna. När vi möttes i debatt — finansministern och jag — för några veckor sedan här i kammaren, visade jag ett diagram som redovisade inkomstutvecklingen för en industriarbetare under de senaste åren. Vi fick alla klart för oss — om vi nu inte visste det förut — att löntagarna i det angivna inkomstläget under de senaste åtta åren inte fått sin verkliga lön, reallön, förbättrad. Lönerna har visserligen stigit från under 20 000 om året till över 30 000 kronor om året. Men lönens verkliga köpkraft har varit i stort sett oförändrad eller rent av försämrats. Prisökningarna och marginalskatterna har lagt beslag på de förbättringar som löntagarna trodde sig ha fått. Och tar vi sedan hänsyn till de lägre bostadstillägg och de högre daghemsavgifter som ofta följer med den nominella, formella lönehöjningen, då tvingas vi konstera att stora grupper t.o.m. har fått uppleva en försämring. En annan statistik som redovisades häromdagen visar att utvecklingen varit ännu sämre stora tjänstemannagrupper. De har inte fått någon verklig inkomstförbättring under de senaste tio åren. Vad arbetar vi för? frågar de sig. Med rätta. Jag har här ett annat diagram än det jag visade senast. Och det bekräftar att marginalskatteproblemet är lokaliserat just till de grupper i samhället — folk med inkomster mellan 20 000 och 40 000 kronor vilkas levnadsstandard utgör ett mått på om vi har det bra eller inte. De representerar tvärsnittet av våra medborgare. Det är de människorna som skall klättra uppför den branta marginalskattestegen men som inte kan detta och inte kan få det bättre. Och dessa vanliga inkomsttagare har under de tre senaste åren fått äknat uppleva en arbetslöshet av helt andra proportioner än vad Sverige r med under de senaste decennierna. En hundraprocentig sysselsättning grad kan ett land aldrig uppnå. Förändringar inom ekonomi och näringsliv har alltid skapat och kommer alltid att skapa sysselsättningssvårigheter för olika branscher, företag och regioner och drabbar ytterst enskilda människor. Men normalt skall det vara frågan om övergångssvårigheter, tillfälliga svårigheter, inte om ett permanent osäkerhetstillstånd. Och det måste vara en gemensam uppgift att solidariskt verka för att sådana perioder blir så korta som möjligt och att de som ställs utan arbete får allt det stöd de kan behöva från samhällets sida. Den arbetslöshet som vi haft under de senaste åren, den är av ett annat slag. Den beror inte bara på en internationell konjunkturfas, som vi inte kunnat styra — på inflytelser från omvärlden — utan i stor utsträckning på den politik som den socialdemokratiska regeringen valt att föra. En politik som inriktas på en hårdhänt och snabb rationalisering av näringslivet med åtföljande snabb utslagning av företag och svårigheter fram för allt för de äldre arbetstagarna att finna nya jobb. Och samtidigt har den ekonomiska politiken och den allmänna företagspolitiken lett till ringsmöjligheter och därav för lägre lönsamhet, försämrade självfinans anlett minskat investeringsintresse. Möjligheterna har alltså minskat drastiskt för progressiva företag — för att använda herr Strängs egna ord - att expandera och att bygga ut nya arbetsplatser för att ta hand om alla de människor som friställts. De balansproblem som man inriktat sig på har alltså inte kunnat lösas. Detta, som i den vanliga debatten förskönande brukar kallas för ”strukturrationaliseringar”, är den avgöran de orsaken till den sysselsättningskris som drabbat vårt land under de senaste åren, en kris som — de goda tiderna till trots — fortfarande består. Tycker inte finansministern att det är besynnerligt för att använda ett mjukt ord — att vi i dag har en högre total arbetslöshet än vad vi hade slöshet än vad vi hade förra året vid samma tid och väsentligt högre arbe 1971, det år då konjunkturerna nådde sitt bottenläge? Bakom arbetslöshetssiffrorna döljer sig tragedier inte bara för äldre arbetstagare. Arbetslöshetssiffrorna är högre för den yngre arbetskraften. Tjänstemän och akademiker drabbas nu av den alltför låga aktiviteten i den svenska ekonomin på ett helt annat sätt än tidigare. Och des a grupper har det svårare än andra att finna nya arbetsuppgifter — i varje fall arbetsuppgifter som motsvarar vederbörandes kunskaper och studier. Det är bl.a. sådant som ligger bakom den ”nya otrygghet” i välfärdssa hället som jag har talat om. Vill man kalla detta för något annat än ny otrygghet, må det vara vederbörandes ensak. Men att de som drabbas upplever det som otrygghet går aldrig att fördölja. Nu har regeringen gjort försök att bagatellisera arbetslösheten, att tala om något annat. Man har gjort gällande att vårt land har den högsta sysselsättningen i Europa i dag att vi är världsbäst här som i många andra hänseenden. Man talar om någonting annat än det stora antal människor som i dag inte kan ges meningsfyllda uppgifter i arbetslivet. Men det här påståendet om ökningen av antalet sysselsatta är inte riktigt; herr Helén påvisade det för en stund se sysselsättningstalet räknar in alla dem som är under beredskapsarbete eller i omskolning, som fått deltidsarbete för att dryga ut inkomsten eller därför att heltidsarbete inte stått att få, då — men bara då — har vi i dag, an. Om man i det här kanske, flera människor i arbete än vad vi hade år 1970. Om man däremot — vilket måste vara det enda riktiga, om man skall göra jämförelser av det här slaget — drar av beredskapsarbeten och omskolningsverksamhet och räknar om deltidsarbetet i helårsarbete, då har vi i dag färre människor i arbete än vad vi hade 1970.

Det är det som är sanningen bakom de försök att förminska sysselsättningskrisen som man ständigt möter från regeringens sida. Vi står nu, herr talman, inför nya avtalsförhandlingar. Utgångspunkten från löntagarorganisationernas sida måste naturligtvis vara att det nya avtalet skall ge kompensation för den inflation, den minskning i köpkraft, som inträffat och därutöver en viss verklig lönehöjning. Men så finner löntagarna — innan förhandlingarna ens börjat att inte ens en tioprocentig lönehöjning ger ett enda öre kvar i verklig köpkraft. 10 procent av genomsnittslönen 35 000 kronor är som bekant 3 500 kronor. Marginalskatterna tar 60 procent, dvs. 2 100 kronor. Kvar blir 1 400 kronor. Om priserna ökar med 6 procent — det är ju det finansministern optimistiskt räknar med för i år — motsvarar det att levnadskostnaderna stiger med 1400 kronor. Av en lönestegring på 3 500 kronor blir det alltså icke ett enda öre kvar. Samtidigt minskar bostadstillägget. Daghemsavgiften kan stiga. Slutresultatet blir en försämring. Men en 10-procentig löneökning leder till ytterligare prisstegringar. Och därmed är cirkeln sluten. Högre löner — högre skatter — högre priser. Och så rullar det vidare på det här sättet. Det är därför inte alls besynnerligt att löntagarorganisationerna är djupt bekymrade. Hur skall en lönerörelse egentligen drivas för att ge organisationernas medlemmar något utbyte? Hur skall de krav egentligen se ut som ger resultat utan förödande verkningar för kostnader och konkurrenskraft för de företag som ytterst skall garantera sysselsättningen? Ekvationen går inte ihop. Det är naturligtvis mot den bakgrunden som vi skall bedöma de spekulationer som har gjorts och de skatteresonemang som har förts under de senaste månaderna. I debatten med mig för några veckor sedan framhöll herr Sträng, att avvägningen mellan vad det offentliga tar i anspråk av enskilda jälva fritt får förfoga sättning och vad vederbörande över var av politisk-ideologisk natur. Det är naturligtvis riktigt. Vi moderater och ni socialdemokrater har här helt olika utgångspunkter. Starkt förenklat — jag stryker under det — menar socialdemokratin, att det offentliga skall ta hand om och fördela så mycket som möjligt av den enskildes inkomster, medan vi menar att det offentliga inte skall ta hand om mer än vad som är absolut nödvändigt. Vi anser nämligen att det för den enskildes egen ekonomi, för hans möjligheter att ta ansvar för sig och sin familj och att planera för framtiden, göra nya arbetsinsatser, ta nya initiativ — är betydelsefullt att älva förfoga över en växande samhällsutvecklingen låter medborgarna del av resultatet av sitt arbete. Och det här är inte bara en ekonomisk fråga, en fråga som gäller expansionen i samhället och ytterst tryggheten och välståndet för oss alla. Det är också en ideologisk fråga, nämligen problemet om frihet och om ansvar för den enskilde gentemot samhället. I sista hand kan det komma att gälla den demokratiska friheten och demokratins livskraft. Driver det s.k. samhället sina krav alltför hårt, kan långtgående motreaktioner utlösas, reaktioner som skulle kunna sammanfattas i begreppet ”Glistrup”. För oss moderater är den här saken klar. Den enskilde måste ges större möjligheter än han har i dag att själv förfoga över sina pengar, att göra av med dem eller spara för sin framtid. Genom en sänkning av skatterna kade en marginalskattesänkning i första hand måste en del av det ö konsumtionsutrymme, som långtidsutredningen nu räknar med, ställas till familjernas förfogande. De senaste årens utveckling måste alltså på något sätt brytas. Det går inte att hålla på längre på det här sättet. Vi har just därför som bekant begärt att skatteutredningen skall utarbeta en fyraårig skattesänkningsplan. Genom att göra en sådan långsiktig plan öppnar man möjligheter att samordna skattesänkningar med besparingsoch rationaliseringsåtgärder inom den offentliga sektorn. Av vissa uttalanden att döma har regeringen äntligen själv blivit medveten om skattetrötthetens stora problem. För avtalsrörelsen måste man nu ha fått klart för sig hur orimlig situationen är. Och detta har tydligen utlöst en febril verksamhet om man skall tro på skvaller innanför finansdepartementets slutna dörrar för att hitta några slags finurligheter som i varje fall över valet skall kunna dölja för löntagarna de ekonomiska realiteter som det här ytterst är fråga om. Men det går inte att nå en verklig lösning genom att man manipuleri kattetekniken. Skatterna måste, hur man än lägger upp det, ytterst sinsatser. med betalas av enskilda företagares och enskilda löntagares arbe Visst är det tekniskt möjligt att låta arbetsgivaren svara för själva inbetalningen. Men de pengar som han betalar in får löntagarna själva betala på ett eller annat sätt. De senaste åren borde väl ha klarlagt att inte ens en regering kan trolla med knäna. Dagens helt oacceptabla marginalskattesituation — skatten på lönökningar har åstadkommits genom den ”skattereform” som regeringen lade fram lagom till 1970 års val. Då åberopade regeringen jämlikheten. Två tredjedelar av landets inkomsttagare skulle få sänkta skatter. Skattesänkningen skulle betalas av en tredjedel av löntagarna. Ensamma av alla partier gick vi emot det förslaget. Vi gjorde det därför att det var lätt att räkna ut att förslaget bara skulle göra skatteproblemen svårare, att det var en Döbelnsmedicin, som jag sade i debatten. Prisstegringar, höjda kommunalskattesatser och höjda löner skulle leda till att skatterna steg för nästan alla inkomsttagare. Och delvis samma resonemang låg bakom vårt motstånd mot förra årets s.k. skattereform. Det kallas ju alltid för ”reformer”, även om det blir sämre efter något år. I finansutskottet har nu de tre borgerliga partierna i sin reservation till kompletteringspropositionen gemensamt kritiserat den socialdemokratiska skattepolitiken. Alla tre är ense i sin bedömning, liksom de — vilket framgår av en i dag lämnad redovisning — också är helt eniga om metoderna att angripa arbetslösheten och om riktlinjerna för näringspolitiken. Trots socialdemokraternas prat om borgerlig splittring föreligger alltså en klar icke-socialistisk enighet i denna för vårt lands ekonomi, för vår välståndsutveckling och vår sysselsättning utomordentligt viktiga fråga. Det är värt att understryka detta. Mot den enigheten framstår socialdemokraternas prat om oenighet som bara betydelselösa, politiskt taktiska nålsting. Jag skall be att få anföra ett citat: ”Jag har fått lära mig av erfarenhet att människornas medfödda benägenhet att se sig och de sina som det centrala i tillvaron tvingar oss som politiker att acceptera att en toleransgräns i fråga om beskattningens tyngd är en fysisk realitet. Respekten för skattelagarna spelar också en roll vid denna avvägning.” Det var 1969 som finansministern gjorde detta uttalande. Ett förnuftigt uttalande — min komplimang! Sedan dess har den här toleransgränsen förskjutits uppåt. Skattetrycket har skärpts, och i dag framstår det som ännu klarare än det gjorde för fyra år sedan att löneökningar inte lönar sig. Finansminister Gunnar Sträng kommer antagligen att nu som tidigare opponera mot det påståendet. Visst lönar det sig alltid att arbeta, brukar herr Sträng säga. Statens skatteinkomster ger oss bättre sjukvård, bättre vägar, bättre skolor, mera bidrag av olika slag — visst lönar det sig att arbeta in mera skatter. Och att vi får något för skattepengarna har jag ingalunda bestritt. Men jag kan med precis lika stor rätt som finansministern åberopa ”människornas medfödda benägenhet att se sig och de sina som det centrala i tillvaron”. Och jag vet att de människor inte är många som kan förmås till nya arbetsinsatser, till att omsätta initiativ i produktiv verksamhet, om de därmed bara kan skrapa ihop mera pengar åt staten, pengar för ytterligare statsbidrag — de må vara hur angelägna som helst — eller till löner för flera byrådirektörer eller departementssekreterare, de må vara hur flitiga och duktiga och intelligenta som helst. Världens högsta beskattning har, påstår jag, bidragit till att dämpa den ekonomiska utvecklingen i vårt land. De höga skatterna har som bekant lett till kompensationskrav från löntagarnas sida. Kostnaderna i näringslivet har stigit, priserna i motsvarande mån. Konkurrenskraften har begränsats. Lönsamheten har nedgått. Intresset att investera i ny expansion och ny sysselsättning har gått ned. Allt detta utgör en förklaring till att tillväxten i vår ekonomi har varit långsammare än i Västeuropa i övrigt. ”De förlorade åren” är en realitet. Och de blir inte mindre reella därför att finansminister Gunnar Sträng tycker illa om dem. Vi har under dessa år gått miste om i runt tal 10 miljarder kronor därför att regeringens politik inte har byggt på dessa realiteter. Och indirekt har finansminister Gunnar Sträng själv erkänt detta — jag citerar än en gång: ”Vi måste ha något att fördela, om fördelningspolitiken skall ge önskat resultat. Ser vi realistiskt på problemet är det endast i en lugn och säker tillväxt av samhällets resurser som en omfördelningspolitik kan bedrivas med framgång.” Innebär inte det uttalandet ett sådant erkännande? Har vi haft en lugn och säker tillväxt? 0 procent ena året, något över 2 procent andra året vittnar måhända om ”iugn” men inte om en ”säker” tillväxt Jag fortsätter att citera: ”Jag nämnde tidigare att med det nuvarande uttaget på skattesidan i form av direkt statsoch kommunalskatt, tvekar jag inte att personligen deklarera, att vi i dag lever i en atmosfär med hårda påfrestningar på skattemoralen. Jag gör här inte någon skattemoralisk värdering mellan löntagare och egna företagare och inte heller mellan lågavlönade och högavlönade. Våra skattesamveten är i denna del tämligen uniformerade” När finansministern gjorde detta uttalande var vårt skattetryck betydligt lägre än det är i dag. Vi har fö förekommande av skattefiffel, och det är riktigt. Men inget kontroll irkt samhällets resurser till system — hur effektivt det än byggs upp kan komma till rätta med människors uppfinningsrikedom när det gäller att komma undan skatter, om de anser att skatterna är helt orimliga och orättvisa. Då fungerar inte längre deras rättsmedvetande på rätt sätt. Att konstatera detta innebär inte — för att använda finansministerns egna ord — någon skattemoralisk värdering. Och 1969 framhöll finansministern också att han ”med detta velat säga att någon effekt i inkomstöverflyttning genom skärpt progressivitet inte är praktisk politik”. ”Ett program av innebörden att de betalda skall ta en direkt standardsänkning av märkbar betydelse för ett relativt snabbare avancemang för de lågavlönade torde inte vara praktisk politik.” Men redan året därefter skärpte finansministern icke desto mindre progressiviteten. Och genom inflationen och genom den skattehöjningsautomatik som vi år efter år angripit har marginalskatteskärpningarna fortsatt att ta en allt större del av lönerna. I dag är det inte bara de välavlönade som får se hur skattesystemet undan för undan urholkar deras inkomster och omöjliggör inkomstförbättringar. Verkligheten är ju den — och det har framgått av det diagram som jag visat — att det är normalinkomsttagarna som i dag drabbas hårdast.

Men den slutsatsen har finansministern alltså inte dragit. Tanken var riktig. Men den fullföljdes inte. Eller fick kanske inte fullföljas för andra i regeringen, vad vet jag om vad som händer innanför kanslihusets dörrar? Det offentligas utgifter har i stället fortsatt att öka snabbare än andra utgifter. Skattetrycket har blivit hårdare. Vi tar i dag in betydligt mera pengar från den enskilde än vad vi gjorde 1969. Då betalade industriarbetaren 6 390 kronor i skatt. Nu 9 120. Då gick 27 procent av hans inkomster bort. Nu 30,8 procent. Och då har ändå ingen hänsyn tagits till vare sig den SO-procentiga höjningen av mervärdeskatten eller tredubblingen av löneskatten. Vad har vi moderater själva gjort? frågar finansministern kanhända. Han och regeringens andra talesmän brukar göra gällande — det kommer vi säkert att få höra i dag också — att oppositionen visserligen talar om sänkta skatter men kommer samtidigt med överbud av olika slag i form av nya statliga utgifter, vilket gör ekvationen helt olöslig. Det kommer nog att sägas också här om en stund. Och jag ger samma svar nu som tidigare och påminner om följande. För det första har vi konsekvent och ihärdigt pekat på riskerna för en alltför snabbt växande offentlig sektor. Om inte det offentligas utgifter och det offentligas krav på skatteinkomster successivt anpassas efter det allmänna i samhället, så blir andra sektorer lidande, t.ex. industrins kapacitetsutnyttjande och investeringar samt den enskildes egna och fria konsumtion. Därför har vi — det vet ju finansministern — för det andra krävt att vi i vårt land liksom man gör i andra länder borde fatta ett principbeslut i riksdagen med den innebörden att den offentliga sektorn icke borde tillåtas öka snabbare än bruttonationalprodukten, att vi skall rätta munnen efter matsäcken, för att tala vanlig hederlig svenska. Självfallet skulle det ha begränsat vår handlingsfrihet, och det hade framtvingat återhållsamhet med nya åtaganden, men ett sådant principbeslut hade varit bra för regeringen att stödja sig på och bra för oppositionen att ha vetskap om, när man där kommer med sina krav. Bl. a. av det skälet, bristen på handlingsfrihet, har vi för det tredje yrkat att en särskild besparingsoch rationaliseringsutredning skulle tillsättas för att överse statsförvaltningen och framlägga förslag till omprioritering och besparingar. Vi har yrkat att riksrevisionsverket, med den sakkunskap verket har, skulle kopplas in i detta utredningsarbete. Och kravet har naturligtvis byggt på vetskapen om att det är svårt för ett enda parti att ensamt framlägga konkreta förslag till förändringar i ett bestående utgiftsmönster, hur angeläget och nödvändigt det än kan vara att skapa utrymme för andra ännu mera angelägna utgifter och ett rimligt skattetryck. För det fjärde har vi därutöver faktiskt föreslagit konkreta besparingar och liknande åtgärder för att dämpa utgiftsexpansionen. För det femte har vi pekat på den dyrbara planlöshet som främst under de senaste åren har kännetecknat den socialdemokratiska politiken. Improviserade, illa genomtänkta och kostbara experiment har genomförts utan tillräckligt underlag och utan ens försök att bedöma den totala kostnadsbelastningen på sikt — för staten, för kommunerna och för de enskilda. Vad har exempelvis allt hattande på skolpolitikens område kostat i form av för stora och för dyra skolbyggen, icke utnyttjade klassrum och illa använd undervisningsmateriel? Vad har den stora kommunsammanläggningen dragit med sig i form av slöseri? Vad blev det ekonomiska utfallet av den statliga företagspolitikens skördeår för ett par år sedan? Var de mellan en halv och en miljard kronor som lärpengarna för Marviken utgjorde värda sitt pris? Och alla den nya datateknikens improvisationer! Vi minns ju här i riksdagen debatten om den nya fastighetsregistreringen och de nästan tiodubblade kostnader som den skulle föra med sig. Och vad kostar inte utflyttningen av nya ämbetsverk i form av dyra byggen, omställningskostnader och höga driftsutgifter? Nej, finansminister Sträng, kom inte och påstå att man inte kan spara inom den offentliga sektorn, om man vill angripa detta problem! Kammarens ledamöter minns hur sådana här förslag och deklarationer har bemötts av regeringen. Vi har blivit avhånade. Man har sagt nej. Man har hela tiden talat om ”det starka samhället”. Man har menat att i stället för att ge samhället mindre, borde samhället få mera i form av högre skatter, i form av flera anställda — allt för att lösa kvarvarande bristproblem. Och samhället har fått mera och den enskilde mindre, och det är därför vi står där vi står i dag. Vi har hamnat i en omöjlig situation. Skall någon klandras, är det verkligen inte vi. Om regeringen hade accepterat våra förslag, skulle utgångsläget inför löneförhandlingarna i dag varit avsevärt bättre. Inflationen skulle ha varit lägre. Den enskilde skulle ha haft mera pengar att röra sig med. ”Den nya otryggheten” skulle inte ha varit lika omfattande. Vi skulle ha haft flera människor i arbete. Jag vet inte om kammarens ledamöter haft tillfälle att studera hur de norska socialdemokraterna i dag betraktar skattefrågan. I Norge har en normalinkomsttagare marginalskatter eller — för att använda den norska benämningen, som är rätt träffande — ”övertidsskatter” i storleksordningen 43 procent. Det tycker de norska socialdemokraterna är för mycket. Vi har som bekant 60 procent i samma skikt. De norska socialdemokraterna har nu presenterat ett förslag att sänka skatterna för inkomster upp till 100 000 kronor. De har också begärt att barntillsynskostnaderna skall få dras av. Jag vet inte om de sett våra förslag eller vad det beror på — kanske sunt förnuft. De har föreslagit en differentiering av mervärdeskatten på livsmedel. Det statliga inkomstbortfallet skall främst täckas — hör och häpna, herr Sträng — genom de kommande årens tillväxt i ekonomin och genom en begränsning av den offentliga utgiftsstegringen. I Sverige betraktas sådana synpunkter, i varje fall när de förs fram från vårt håll, som nära nog reaktionära. Även om det norska förslaget innehåller också andra, för mig inte lika aptitliga beståndsdelar, skiljer sig tankegångarna generellt sett helt och hållet från den svenska regeringens skattefilosofi. Den svenska regeringen kan inte tänka sig någon skattesänkning. Skall det göras något — och någonting kommer tydligen att ske före valet — så måste arbetsgivaravgiften, ”löneskatten” alltså, eller mervärdeskatten höjas. Hur ekvationen skall gå ihop när man fått alla siffrorna inkopplade i den är svårt att tänka sig, inte minst i ett land med redan förut höga prisstegringar och stor arbetslöshet. Inga tekniska manipulationer kan lösa ett lands skatteproblem. Genom koppling med löneskatten kan man möjligen dämpa lönestegringen på v områden — men bara vissa områden, och löneglidningen kommer man inte åt — men med risk i så fall för prisstegringar och ökade sysselsättningssvårigheter. Och på sikt vinner den enskilde löntagaren inte ett dugg på det. Samhällsekonomin förlorar på det. Vad som krävs är i stället en sänkning av skattetrycket och ett stopp för den automatiska skattehöjningen. En skattesänkning måste — jag upprepar det — sättas in som ett led i en långsiktig skattereform. Den fyraåriga skattesänkningsplan som vi har begärt skall även ta hänsyn till statsverksamhetens utgiftssida — de offentliga utgifterna. Om man gör det, går det att sänka skatten, om viljan finns. Den har hittills saknats, även om det ibland talats väldigt mycket om politisk vilja. Ett av de ord som mest brukats och missbrukats i den valdebatt som redan börjat är begreppet ”svartmålning”. När jag försökte skildra ”den nya otrygghetens” verklighet att det är en verklighet vet alla kammarens ledamöter — som människorna lever med i vårt välfärdssamhälle, påstås jag ”svartmåla” Sverige. De som framför sådana beskyllningar mot mig underkänner samtidigt i sina anföranden opposi ONS partierna och deras ledare, de underkänner partiernas vilja och förmåga att bedriva en konstruktiv politik till människornas bästa. Men sådant kallas som bekant inte för ”svartmålning”. Ett annat slags svartmålning, som av uppgifter att döma börjat bedrivas i en växande omfattning, är försåtliga antydningar och öppna uttalanden från socialdemokratiskt håll gentemot den moderata politiken.

En sådan svartmålning är helt ovärdig vår svenska demokrati, finansminister Gunnar Sträng. Beskyllningarna är så orimligt befängda, att man egentligen borde skratta åt dem. Men de framförs till gamla människor, som ofta står utanför det politiska livet. Det är människor som tror på vad folk säger och har svårt att tänka sig att någon avsiktligt skulle kunna så beljuga verkligheten. Anklagelserna är helt otroliga, först och främst därför att inget politiskt parti — det vågar jag påstå — som har någon självaktning eller någon lust att leva kvar, skulle kunna tänka sig att beröva den generation människor som lagt grunden till vårt välstånd möjligheterna till en tryggad ålderdom. Något så kvalificerat omoraliskt som det skulle vara är helt otänkbart. Men beskyllningarna blir ännu mer anstötliga, om man erinrar sig att det var det moderata partiets föregångare — det gamla högerpartiet som en gång tog initiativet till folkpensionens införande. Det var den Lindmanska regeringen som redan 1907 tillsatte den s.k. ålderdoms Nr 108 försäkringsutredningen, vars förslag sedan lades till grund för 1913 års Måndagen den lagförslag. När pensionerna sedan skulle ses över tillsattes 1927 en 4 juni 1973 kommitté. I den satt en högerman, landshövdingen Linnér, som — ordförande. Det var samma högerparti som på 1940-talet fick socialdemokraterna och de andra partierna att acceptera att folkpensionen inte skulle vara behovsprövad, utan att den skulle utgå med lika belopp för alla. I ATP-frågan hade vi visserligen ett eget förslag, som vi tyckte var bättre än det socialdemokratiska. Men efter det att ATP-systemet genomförts gick dåvarande högerpartiet ut år 1964 och krävde att systemet skulle byggas ut — det fanns resurser för det, menade vi — så att även grupper som ursprungligen ställts utanför skulle få sina pensionsförhållanden förbättrade. De övriga partierna gick emot oss på den punkten. Men genom pensionsförsäkringskommitténs sedermera framlagda förslag gjordes den komplettering av ATP-systemet som vi hade begärt. Vi har kritiserat den orättvisa samordningen mellan allmänpension — ATP och folkpension — och statlig eller kommunal pension. Vi har uttalat oss för sänkt pensionsålder. Vi har begärt att folkpensionen skulle göras skattefri. Då det gäller tryggheten för gamla människor på deras ålderdom har vi verkligen ett förflutet, som är så positivt att de beskyllningar som jag här berört borde framstå som helt otroliga. Och jag tycker, herr talman, att anständigheten borde kräva att socialdemokraterna upphör med det här slaget av falskt politiskt krypskytte. Det är oärligt. Det är ohederligt. Det är ovärdigt vår demokrati. Även om socialdemokraterna känner sig trängda får ändamålet inte helga sådana medel.